Fru talman! När det gäller tilldelningen av grund-SFI-timmar kan jag bara ansluta mig till de frågor som Alexander Chrisopoulos ställde. När det gäller påbyggnads-SFI, var den ursprungliga tilldelningen 80 000 timmar. Schablonfördelningen mellan AMU och studieförbunden räknas 70 Ye till AMU och 30 9? till studieförbunden. Därav följer att studieförbunden har haft ungefär 24 000 timmar att fördela till de flyktingar som har sökt utbildning hos dem. De får alltså 2 000 timmar till! Alldeles uppenbart är behovet oerhört mycket större, för redan under hösten och vintern fick man signaler som sade att påbyggnadsutbildningen inte alls utnyttjades inom AMDU i den förväntade utsträckningen, utan tvärtom fick man ett mycket högre tryck på studieförbundens utbud av påbyggnadsundervisning. Där står man och har slut på sina timmar och kan inte erbjuda någon undervisning. Vem är det som får sitta emellan? Jo, det är naturligtvis flyktingarna, som inte får sin lagstadgade rätt till påbyggnadsundervisning. 700 timmar, vad är egentligen det för att lära sig ett fftämmande språk? Det är den lagstadgade rätten, men nu får man på sin höjd 500 timmar — om man har lyckats komma till en kommun där det finns ett studieförbund som har en god tilldelning av grund-SFI-timmar. Det beror alltså helt och hållet på vilken kommun man hamnar i.

Fru talman! Jag förstår att statsrådet inte kan ge exakta svar på mina frågor, men jag vill ytterligare en gång ta fram de gamla invandrarna som av olika anledningar inte har fått någon möjlighet att delta i svenskundervisning. Det finns väl flera olika grupper, men jag skall inte ta tiden i anspråk för att rada upp dessa grupper.

Om vi — som det heter — skall öppna famnen och ta emot nya invandrare resp. flyktingar och om vi skall ha en positiv inställning i detta sammanhang, förutsätter det att vi också tar hand om de gamla invandrare som har varit många år i det här landet och att vi ger dem en chans att få svenskundervisning.
Fru talman! Jag vill bara erinra om att det faktiskt inte är endast i fråga om svenskundervisningen som det är nödvändigt för regeringen att hushålla med resurserna. Det går inte att bara utan vidare överlämna ämbetsverkens förslag till riksdagen. Varken regeringen eller riksdagen har heller bifallit skolöverstyrelsens begäran i fråga om antalet elever i gymnasieundervisningen och vid folkhögskolorna. Universiteten och högskolorna kommer sannolikt inte heller att få igenom sina anslagsframställningar beträffande högskoleundervisningen. När det gäller invandrarundervisningen kommande budgetår föreslår regeringen emellertid en ökning med ungefär 20 20 i förhållande till innevarande budgetår. Det måste ändå vara relativt få invandrare som får sin utbildning fördröjd på grund av den medelsbrist som finns.

Fru talman! Landsorganisationen har gjort en undersökning, av vilken framgår att det i dag finns över 100 000 invandrare ute på olika arbetsplatser som är i omedelbart behov av svenskundervisning. Det rör sig alltså om 100 000 invandrare som inte kan hävda sig på den öppna arbetsmarknaden på grund av språksvårigheter. Dessutom finns det åtskilliga tusen hemmavarande invandrarkvinnor som aldrig har haft en chans att lära sig svenska. De har heller aldrig haft en chans att gå ut i det svenska samhället, där de kan tillägna sig nödvändig information, ta del av det kulturella utbudet etc., vilket är en förutsättning för ett normalt liv. Anledningen är alltså att de inte kan svenska. Samtidigt lägger regeringen fast en femårsgräns vad gäller de gamla invandrarnas rätt till svenskundervisning.

Rimmar det således inte litet illa med förståelsen för invandrarnas problem när man samtidigt vidtar åtgärder som begränsar deras möjligheter att få svenskundervisning? Jag kan förstå att det inte finns tillräckligt med ekonomiska medel. Men jag måste ändå fråga varför det skall behöva finnas en femårsgräns för de gamla invandrarna? Jag kan bara tolka det som ett effektivt sätt att stoppa dem när det gäller deras lagstadgade rätt till svenskundervisning och deras möjligheter att leva på samma villkor som alla andra medborgare i det svenska samhället.

Fru talman! Först konstaterar jag att utbildningsministern inte med ett ord berör den utomordentligt orättvisa fördelningsmodell för påbyggnadstimmarna för studieförbunden som jag också tar upp i min interpellation. Den innebär i realiteten att studieförbunden har mycket olika möjligheter att erbjuda SFI till invandrarna och att invandrarna inte alls har den rätt att välja studieförbund som finns inskriven i riksdagsbeslutet. Utbildningsministern säger vidare att det är relativt få invandrare som inte får undervisning med den modell som finns i dag. Jag redovisade ett enda studieförbunds behov av ytterligare påbyggnadstimmar. Detta förbund behöver 3 600 fler timmar, och det är ingalunda det största studieförbundet. I propositionen föreslås att ytterligare 2 000 timmar skall erbjudas. Det räcker alltså till tio grupper, och det är ett löjligt litet antal. Jag ställde frågan vad regeringen tänker göra åt de timmar som AMU helt uppenbart har över av sin påbyggnadsundervisning men fick inget svar. Jag upprepar frågan: Vad tänker regeringen göra åt de timmar som finns över inom AMU:s påbyggnadsundervisning?
Fru talman! Det finns mycket att säga i frågan om svenskundervisning, men vi får möjligheter att återkomma till den i annat sammanhang. Jag vill säga till Alexander Chrisopoulos att rätt skall vara rätt när det gäller LO:s uppskattning av antalet gamla invandrare som behöver svenskundervisning. Man har gått ifrån antalet 100 000 och nöjer sig med 15 000-25 000 — det är närmare det rätta antalet.

Fru talman! Alexander Chrisopoulos har frågat mig vilka åtgärder jag kan tänka mig att vidta som förhindrar svenska statliga och kommunala myndigheter att anlita fiffelflaggade fartyg för sina transporter. Under flaggor som går under benämningen bekvämlighetsflagg m.m. återfinns i dag fartyg av mycket skiftande standard. Där återfinns undermåliga fartyg men också moderna fartyg av mycket hög standard. I dagens pressade sjöfartsnäring återfinns tyvärr undermåliga fartyg också under mer traditionella sjöfartsflaggor. Det går alltså inte att generalisera och sätta likhetstecken mellan fartygs standard och flagg. Vägledande för sjösäkerhetsarbetet bör vara att säkra en god standard på alla fartyg oberoende av flagg. Omfattande åtgärder vidtas också. Som ett exempel kan nämnas att sjöfartsmyndigheterna i 14 västeuropeiska länder år 1982 undertecknade en överenskommelse om s.k. hamnstatskontroll. Syftet är att förhindra att undermåliga fartyg används genom att kontrollera att anlöpande fartyg uppfyller internationellt fastställd säkerhetsstandard. Enligt överenskommelsen skall myndigheterna inspektera 25 20 av alla utländska fartyg, oberoende av flagg, som anlöper resp. land. De 14 tillsynsmyndigheterna utbyter också fortlöpande information om sina iakttagelser. Vid en konferens i april förra året med ansvariga ministrar för sjösäkerhetsfrågor betonades bl.a. nyttan av hamnstatskontrollen. Vid konferensen beslutades samtidigt att fortsätta ansträngningarna att försvåra användandet av undermåliga fartyg. Statliga myndigheter skall, när bl.a. frakttjänster upphandlas, beakta bestämmelserna i upphandlingsförordningen, vilket också underströks av statsrådet Lena Hjelm-Wallén den 2 april i år när hon besvarade en fråga om SIDA:s upphandling av frakttjänster. Enligt upphandlingsförordningen skall det anbud antas som med beaktande av samtliga affärsmässiga omständigheter är att anse som förmånligast. I detta ligger att varan skall transporteras på ett säkert sätt. En kontroll med tyngdpunkt på vissa nationaliteter skulle strida mot internationella åtaganden beträffande fri handel. Det skulle inte heller ligga i linje med det övergripande målet att förbättra sjösäkerheten generellt, vilket ansträngningarna även fortsättningsvis skall inriktas på.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Av svaret framgår att kommunikationsministern inte tänker göra något för att ändra eller rekommendera en annan tolkning av upphandlingsförordningen, utan de s.k. affärsmässiga principer som har präglat förordningen hittills kommer att gälla också i fortsättningen. Det är alltså fritt fram för svenska myndigheter att fortsätta att anlita bekvämlighetsflaggade fartyg för sina transporter. Det kan vara av intresse, fru talman, att något granska de problem som gäller bekvämlighetsflaggade fartyg. Här återfinns den allra sämsta delen av världshandelsflottan. Den ägs i stor utsträckning av rederier i Medelhavsområdet, Sydostasien osv. En stor del av dessa fartyg utgör den del av världshandelsflottan som under tarvliga förhållanden får en extra respit, innan den skall huggas till skrot. Den personal som anställs på de fiffelflaggade fartygen har inga möjligheter att driva några fackliga krav. I flera av de aktuella länderna är strejker helt förbjudna; personalen saknar vidare möjligheter att påverka sin situation. Besättningarna utgörs i allmänhet av befäl från de traditionella sjöfartsländerna och av manskap från låglöneländerna, t.ex. Filippinerna, Indien, Pakistan och olika afrikanska länder. Detta gör att redarna kan välja en besättning som är garanterat samarbetsvillig och som inte ställer några krav på löner, arbetsförhållanden, m.m. Säkerhetskraven efterlevs på olika sätt. Till att börja med är dessa fartyg inte underkastade några besvärande nationella fartygsinspektioner. Det är mycket lätt att få ut de olika ländernas behörighetshandlingar, även om det finns ett antal formella krav. I många fall tvingas besättningarna överträda bestämmelser för att redarna skall kunna maximera sina profiter. Det gäller beträffande lastning, trafikseparationer, väjningsregler, spilloljehantering Osv. Det är i huvudsak den nämnda typen av bekvämlighetsflaggsrederier som står för den internationella konkurrens som håller på att slå ut den svenska handelsflottan. Som kommunikationsministern mycket väl känner till är den svenska handelsflottan på väg att försvinna. Det finns för närvarande mellan 12 000 och 15 000 svenska sjömän som är arbetslösa. Den svenska staten har förlorat ansenliga summor i form av minskade skatteintäkter och i form av kostnader för samhälleliga åtgärder till stöd för de arbetslösa sjömännen. Kommunikationsministern tänker inte göra något för att motarbeta de bekvämlighetsflaggade fartygen och problemen kring dessa, utan han tänker tvärtom uppmuntra de statliga myndigheterna att också i fortsättningen anlita dessa fartyg, och detta med hänvisning till affärsmässiga principer. Även affärsmässig lönsamhet är ett relativt begrepp, fru talman. Det som är lönsamt för den ene kan vara förlustbringande för den andre. Det som är lönsamt för det internationella rövarkapitalet, som för närvarande styr det bekvämlighetsflaggade tonnaget, är förlustbringande för det svenska sjöfolket och för det svenska samhället. Av svaret framgår att kommunikationsministern också i fortsättningen, genom de statliga myndigheternas anlitande av transportfartyg, kommer att uppmuntra bekvämlighetsflagg. Är detta något slags straff, kommunika tionsministern, som de svenska sjömännen måste betala för en framgångsrik decennielång facklig och politisk kamp?

Fru talman! Det råder nog inte delade meningar mellan mig och Alexander Chrisopoulos när det gäller beskrivningen av förhållandena ombord på de s.k. fiffelflaggade fartygen. Det är sådant som man från fackligt håll länge har haft uppmärksamheten riktad på. Men det är också detta som är bakgrunden till vad jag nämnde, nämligen att man via internationella överenskommelser har försökt att få en förbättring till stånd av de förhållanden som staterna i första hand kan påverka, dvs. fartygens standard och framför allt den säkerhetsutrustning som skall finnas. Jag förstår inte vad Alexander Chrisopoulos menar när han säger att regeringen inte tänker göra någonting. Frågan är ju vad man skall göra. Jag tror inte att man genom att ändra den svenska upphandlingsförordningen åstadkommer några stora förändringar av det allmänna internationella problem som finns på detta område. Däremot kan det vara en framkomlig väg — och det var den jag hänvisade till i svaret — att staterna träffar överenskommelser om att hjälpa varandra att bevaka att fartygen håller en viss standard när det gäller säkerhetsutrustning och sådant. Det kan vara en effektiv väg. Denna kontroll har ganska nyligen påbörjats, men om man gör så som det har överenskommits, nämligen inspekterar 25 96 av alla utländska fartyg i de berörda hamnarna, beräknar man att minst 85 26 av fartygen i praktiken blir inspekterade, eftersom de flesta fartyg anlöper flera olika hamnar. Förutom detta har man byggt upp ett system, som kanske inte har utnyttjats tillräckligt än, av ADB-baserad information, som resp. myndigheter kan utnyttja och på det sättet åstadkomma en bättre kontroll. Det är felaktigt att tro att man kommer åt detta problem genom att ändra upphandlingsförordningen i Sverige. Det är inte något särskilt effektivt instrument. Vad sedan gäller svenska myndigheters transporter svarade statsrådet Lena Hjelm-Wallén redan för drygt en månad sedan att exempelvis SIDA:s transporter sker enligt överenskommelser som har träffats med Svenska sjöfolksförbundet och att fartygen kontrolleras av ITF.

Fru talman! Det behövs ingen förändring av upphandlingskungörelsen. Avsteg från affärsmässighetsprincipen är möjliga att genomföra redan nu, om det finns skäl att lägga vidare bedömningar på ett upphandlingsärende. Om det t.ex. rör sig om försvars-, sysselsättningsoch försörjningsberedskapsmässiga skäl, kan man väga in dessa skäl vid bedömningen av ärendet. Det finns i dag i allra högsta grad fullgoda beredskapsmässiga skäl för att säga nej till att bekvämlighetsflaggade fartyg anlitas av statliga myndigheter. Just bekvämlighetsutflaggningen har medfört att den svenska flottan håller på att försvinna, och dagens situation är att man inte kan säkra landets försörjning under politiska eller ekonomiska krissituationer. Det är ett tillräckligt starkt skäl för att rekommendera de statliga myndigheterna att inte se enbart till affärsmässiga principer utan också ta hänsyn till beredskapsmässiga skäl för att anlita svenskflaggat tonnage för sina transporter. Dessutom vädjar ITF och andra internationella fackliga organisationer till olika regeringar om åtgärder mot bekvämlighetsflagg. Av kommunikationsministerns uttalande att döma verkar det som om de fackliga organisationerna vädjade förgäves, åtminstone hos den svenska regeringen. Jag har aldrig påstått att enbart det förhållandet att svenska myndigheter anlitade svenskflaggat tonnage skulle lösa hela problematiken med bekvämlighetsflagg, men saken blir inte bättre om de svenska myndigheterna uppmuntrar fartyg med bekvämlighetsflagg genom att anlita dem för sina transporter. Det är inte bara fråga om sjösäkerheten. Det är också fråga om den decennielånga kamp som det svenska sjöfolket har bedrivit och varigenom man lyckats åstadkomma en rad ekonomiska och arbetsmässiga fördelar som i dag genom bekvämlighetsflaggsproblemet ifrågasätts och åsidosätts. Regeringens ovilja att angripa problemet med bekvämlighetsflaggade fartyg måste ses som ett angrepp på det svenska sjöfolket — det kan inte ses på annat sätt.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad Alexander Chrisopoulos menar när han talar om regeringens ovilja att göra någonting åt problemet. Jag har ju redogjort för de åtgärder som har vidtagits — jag vill inte upprepa det. Såvitt jag förstår har det skett i fullt samförstånd med sjöfolkets fackliga organisationer. Jag pekade på att det finns en överenskommelse med Svenska sjöfolksförbundet om hur transporterna skall gå till när det gäller SIDA. Däremot är jag mer skeptisk till att vi från svensk sida skulle försöka lösa problemet genom åtgärder som i andra länder skulle uppfattas som protektionistiska. Även om vi har bekymmer med vår sjöfart har vi traditionellt varit och är fortfarande en sjöfartsnation av betydligt större storlek än vår egen handel motiverar. Svenska fartyg fraktar alltså för andra länder. Om vi vill slå vakt om svensk sjöfartsnäring och det svenska sjöfolkets intressen är, tror jag, det sista vi skall göra att börja uppträda på ett sådant sätt att vi blir anklagade för protektionism från andra nationers sida. Då är det risk att vi förvärrar den situation vi i dag har. Problemen med bekvämlighetsflagg och fiffelflagg skall vi naturligtvis angripa, men det görs bäst genom internationella överenskommelser och inte genom ensidiga beslut.

Fru talman! När det gäller de affärsmässiga principerna vill jag säga att det inte är sant att bekvämlighetsflaggade transporter är billigare. Kostnaden betalas av tusentals sjömän från Indien, Pakistan och låglöneländer i Afrika. Kostnaderna betalas av det svenska samhället genom uteblivna skatteintäkter. Kostnaderna betalas av tusentals svenska sjömän som i dag går arbetslösa. Därför måste affärsmässighet och ekonomi ses som relativa begrepp. Vad man i dag kan göra är att rekommendera de svenska myndigheterna att inte anlita bekvämlighetsflaggade fartyg för sina transporter med hänvisning till just bekvämlighetsflaggsproblematiken och till att det svenska samhället av beredskapsskäl måste ha ett antal svenska fartyg under svensk flagg för att kunna garantera landets transporter. Det kan man göra utan att — Prot. 1986/87:115 ändra upphandlingsförordningen. Det finns i dag täckning för en förändring 4 maj 1987 med hänvisning till beredskapsskäl. Det är just vad internationella fackliga organisationer med ITF i spetsen i dag kräver av en socialdemokratisk regering i Sverige.

Fru talman! Wivi-Anne Radesjö har frågat mig om länens åtgärdsprogram för att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet har följts upp och på vilket sätt de kvinnor som väljer otraditionella yrken ges stöd. Regeringen gav i december 1984 länsstyrelserna i uppdrag att analysera och under år 1985 redovisa program för att förbättra kvinnornas villkor på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet. Samtliga län har redovisat analysdelen av uppdraget. Dessa länsanalyser har bearbetats och sammanställts av expertgruppen för forskning om regional utveckling. Expertgruppen har publicerat sammanställningen i en rapport nr 50, Kvinnorna på arbetsmarknaden. Programdelen av uppdraget har redovisats av alla län utom två. Programmens omfattning är ganska skiftande. I några län har man gjort ett mycket ambitiöst arbete och tagit fram väl genomarbetade program med tidsbestämda mål och med förankring i budget. I andra län har man framför allt redovisat existerande planer hos länsmyndigheter, statliga myndigheter och ibland kommuner. I de årligen återkommande länsrapporterna har flera län följt upp länsuppdraget även under år 1986. För att alla länsstyrelser skall göra denna årliga uppföljning övervägs att föra in bestämmelser av den innebörden i förordningen om regionalt utvecklingsarbete. Som jag anförde i budgetpropositionen avser jag att också i fortsättningen noga följa utvecklingen i länen i dessa avseenden. Wivi-Anne Radesjö påpekar att kvinnor som väljer otraditionella utbildningar och yrken har behov av stöd och hjälp och att detta bl.a. gäller de kvinnliga företagarna. Jag delar den uppfattningen. Tyngdpunkten i den projektverksamhet som bedrivs för att förbättra kvinnornas villkor på arbetsmarknaden ligger på att stödja kvinnor som valt otraditionellt. Länsmyndigheter, skolor och fackföreningar över hela landet arbetar med att få fram modeller för hur detta stöd skall bli mest verkningsfullt. Ett par projekt är direkt inriktade mot kvinnliga företagare och kvinnor som vill starta eget. I ett av projekten, Företagsamma kvinnor, fick fem utvecklingsfonder tillsammans 1 milj.kr. för att utarbeta en modell för stöd till redan etablerade kvinnliga företagare. Avsikten var att genom utbildningsoch 81 som väljer otraditionella yrken konsultinsatser stärka företagen och företagarna för att dessa skulle kunna hålla sig kvar på marknaden och eventuellt våga expandera. Ett hundratal kvinnliga företagare har inom projektets ram getts utbildning i bl.a. affärsjuridik, marknadsföring och säljträning. I slutrapporten från projektet framhålls att den kvinnliga småföretagaren framför allt etablerat sig inom service och handel och att hennes motiv för att starta eget ofta är att finna en verksamhet som går att förena med omvårdnad av familjen. Det framgår också att de som startar eget är välutbildade medelålders kvinnor som inte tycker att de uppskattas efter förtjänst i det arbete de har och som därför vill pröva något nytt och att de kvinnliga företagarna ofta inte räknas som företagare, vare sig i sina egna eller andras ögon. Av slutrapporten framgår vidare att de kvinnliga företagarna många gånger har dåligt självförtroende, att de har en överdriven respekt för myndigheter och banker, att de är ovana att handskas med den företagsekonomiska vokabulären liksom att de ofta har ett dåligt kontaktnät och att de själva borde ha större lönsamhetskrav på sina företag. Men rapporten visar också på positiva faktorer som — att kvinnor ofta är bra försäljare och skickliga förhandlare, — att kvinnor ofta har organisatoriska och administrativa talanger och — att kvinnor ofta är vana att handskas med små ekonomiska resurser. Den här typen av kunskap om kvinnliga företagare — eller någon annan grupp kvinnor som valt otraditionellt — är viktig, eftersom den klargör varför det inom en rad områden är särskilt viktigt att se kvinnors speciella behov och önskemål. Naturligt nog kan den kvinnliga småföretagare som stämmer in på den just lämnade beskrivningen ha lättare att finna sig till rätta i en utbildningsgrupp med likasinnade jämfört med i en grupp karriärsugna yngre män som satsar på en framtid inom tillverkningsindustri eller som byggentreprenörer. Riksdagen uttalade sig i anslutning till näringsutskottets betänkande 1984/85:23 för att samtliga utvecklingsfonder skulle utse särskilda personer för stöd och rådgivning åt kvinnliga företagare. På många fonder har man också utsett jämställdhetsansvariga. Jag ser det som en viktig uppgift för samtliga fonder att aktivt arbeta med stöd till kvinnliga företagare och kvinnligt nyföretagande. Wivi-Anne Radesjö tar i sin interpellation också upp bristen på kvinnliga uppfinnare. Glädjande nog visar de unga flickorna i dag en stor aktivitet när det gäller den här typen av forskningsoch utvecklingsarbete. Regeringen har i dagarna tagit beslut om stöd till en uppfinnartävling för ungdomar på grundskolans högstadium. Svenska ingenjörsförbundet, som anordnar tävlingen, pekar i sin ansökan bl.a. på hur denna typ av tävlingar är stimulerande inte minst för flickors intresse för naturvetenskap och teknik. Det är min förhoppning att flickorna skall hålla sig framme i denna tävling i samma utsträckning som föregående år då flickorna svarat för många av de vinnande bidragen. Jag vill avslutningsvis säga några ord om starta-eget-bidraget inom arbetsmarknadspolitiken. Av den uppföljning av försöksverksamheten med bidraget som arbetsmarknadsstyrelsen redovisade i november 1986 framgår — Prot. 1986/87:115 att nästan 40 90 av de som fått starta-eget-bidrag är kvinnor, medan andelen 4 maj 1987 kvinnor bland samtli föret ä fär 30 Ze. Jag fi det vinnor bland samtliga egna företagare är ungefär 0. Jag finner de OÖmsiödetärkvinnor särskilt uppmuntrande att man utan särskilda jämställdhetsinsatser lyckats er se iz § å & / år å som väljer otraditionå en stor andel kvinnor inom ett för kvinnor otraditionellt yrkesområde. nella yrken Som jag anförde i budgetpropositionen är det samtidigt min förhoppning att andelen kvinnor som får starta-eget-bidrag skall öka ytterligare. Utvärderingen av starta-eget-bidraget visade också på ett stort behov av utbildning och rådgivning till nyföretagarna.

Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det är glädjande att höra att det händer så mycket positivt på detta område, och det är bra att arbetsmarknadsministern fortsätter att följa utvecklingen. Från mitt eget län hörde jag just att det när det gäller årets val till gymnasiet är en minskad andel flickor som söker till både tekniskt-praktiska och tekniskt-teoretiska linjer. Man kan fråga sig varför. Det har redan tidigare varit en alltför liten andel flickor som söker till dessa linjer. Flickorna kanske tycker att trycket blir för hårt och att det tjatas för mycket på dem. Eller kanske det kan bero på att det faktum att de flickor som kommit in på de traditionellt manliga arbetsplatserna ofta har känt sig mycket ensamma och utanför och därför har bytt arbete. Det kanske t.o.m. är så att det i skolan inte har gjorts tillräckligt mycket förarbete. Jämställdhetsarbetet bör egentligen börja redan i förskolan, och därför måste ämnet teknik in även där. Det finns en hel del som även de små barnen kan åstadkomma. Länsstyrelsen i Älvsborgs län skall nu tillsammans med Kommunförbundet anordna utbildningsdagar i ämnet miljöteknik för barnstugepersonal. Det är ett område där barnen t.ex. kan vara med och göra mätningar av försurningar. På det sättet kan intresset väckas tidigt. Jag menar således att teknik i förskolan bör prioriteras av jämställdhetsskäl. Det är också viktigt att både politiker och skolledare får klart för sig hur viktigt det är att börja tidigt med jämställdhetsarbetet i skolan för att på så sätt stimulera eleverna att välja otraditionellt. För att ta ytterligare ett exempel från mitt eget län så kommer det i sommar att anordnas en kurs för pojkar som är intresserade av vårdområdet. Jag hoppas att det kommer att ge ett positivt resultat. Det var intressant att få höra statsrådet tala om projektet Företagsamma kvinnor. Vad som där visar sig är återigen att jämställdhetsarbetet måste börja tidigt, och i hemmen. När kvinnor som startar eget samtidigt måste tänka på att deras nya arbete skall gå att förena med omvårdnaden av familjen, då har vi inte kommit långt på jämställdhetsområdet. Alla i samhället tjänar ju på en större jämställdhet — även barnen. Det visar sig också att kvinnor som startar eget behöver ett nätverk, dvs. en grupp kvinnliga företagare som träffas mer eller mindre regelbundet för att stödja varandra och ge varandra tips i praktiska frågor. Så sker också på många ställen, med hjälp från utvecklingsfonderna eller från kommunen. 83 som väljer otraditionella yrken Stödet från utvecklingsfonderna måste emellertid ökas — också därvidlag är Anna-Greta Leijon och jag överens. Men hur många utvecklingsfonder har egentligen i dag någon särskild person anställd för stöd och rådgivning till kvinnliga företagare? Detta skulle ju fonderna ha enligt riksdagens uttalande. Fru talman! Det är positivt att kvinnorna håller sig framme när det gäller starta-eget-bidraget. Jag skulle vilja fråga statsrådet om det är riktigt, som det ryktas, att osedvanligt många kvinnliga företagare går i konkurs.

Fru talman! Det är riktigt som Wivi-Anne Radesjö säger att jämställdhetsarbetet måste börja i förskolan. Detta vet vi, och därför har vi också på flera håll i landet börjat med försöksprojekt för att ta upp teknik i förskolan och redan från början få personal och barn — både pojkar och flickor — att tillsammans jobba med tekniska frågeställningar av olika slag. Denna verksamhet ligger än så länge i sin linda, kan vi säga, men jag tror att den är riktig och att den behöver utvecklas. När det gäller de unga flickorna är det ju sorgligt att höra att en minskande andel söker sig till teknik i det län som Wivi-Anne Radesjö representerar. Det finns säkert många orsaker. Jag tror att en hel del av de flickor som har kommit ut på arbetsmarknaden efter en väl genomförd utbildning har känt sig ganska ensamma på arbetsplatserna. Vi vet från många skilda verksamheter att man, när man är inne på ett otraditionellt och ovanligt område, behöver en grupp att stödja sig på. Vi som har varit med några år och bedrivit försöksverksamhet av olika slag med kvinnor i otraditionella yrken känner till att vi nästan alltid misslyckas, om vi inte baserar oss på en gruppverksamhet. Man behöver ett stöd i början. I många fall är det nog så att arbetsgivarna, som ju ofta ropar efter tekniskt utbildad personal, inte har sett om dessa flickor, inte har satsat på dem och inte har tagit emot dem så som man borde ha gjort. Ibland har kanske inte heller förarbetet varit tillräckligt omfattande. Alla har kanske inte omedelbart fått jobb, och de tycker att de har blivit lurade in på den här utbildningen. Får jag säga att vi även här— precis som Wivi-Anne Radesjö sade — behöver arbeta med nätverk av olika slag. Fortfarande har kvinnorna i några avseenden problem därför att vi inte är vana vid att se kvinnor på vissa delar av arbetsmarknaden. Då behöver man stöd i nätverk. Pojkarna på vårdområdet behöver kanske också sådant stöd, men vi vet att de har haft lättare att ta sig fram. Av de pojkar som vi har utbildat till förskollärare är det förvånansvärt många som har blivit antingen föreståndare eller också fackliga förtroendemän. Men av de kvinnor som har utbildat sig inom de tekniska yrkesområdena har många genomsnittligt sett bra mycket lägre lön än sina manliga kolleger med samma utbildningsbakgrund. Detta är förmodligen en avspegling av just ansvaret för hem och barn, och tack och lov är kvinnor inte beredda att svika barnen. De spelar en mycket viktig roll, kommer att göra det och måste göra det. Wivi-Anne Radesjö sade att det märks att vi inte har kommit så långt när det gäller jämställdheten, eftersom många av de kvinnliga företagarna lägger upp sin företagsverksamhet så att det skall passa också omvårdnaden om familjen och barnen. Jag skulle vilja säga att när både män och kvinnor gör på det sättet har vi kommit riktigt långt med jämställdheten. Vi kan ju inte svika dem som finns hemma. De måste få sitt, och arbetsmarknaden måste anpassas efter att det finns ett liv utanför fabriksväggarna och kontorsdörrarna. När det gäller utvecklingsfonderna är det drygt hälften — jag kan inte antalet exakt — som har särskilt jämställdhetsansvariga. Det är naturligtvis meningen att riksdagsbeslutet skall efterlevas även i resten av utvecklingsfonderna, så att de ser till att skaffa jämställdhetsansvariga. På något ställe har man väl missuppfattat och trott att det var jämställdheten inom utvecklingsfonden själv som man skulle jobba med — men det var ju inte riktigt meningen. Beträffande konkurser är det inte så lätt att få god statistik som avspeglar konkursernas fördelning på olika områden och olika kön. Men det finns inget tillförlitligt material som tyder på att kvinnor skulle göra fler konkurser än män. När vi har analyserat starta-eget-verksamheten inom arbetsmarknadspolitiken har vi kunnat konstatera att frekvensen av konkurser där är betydligt lägre än bland företagare totalt i samhället. I starta-eget-verksamheten inom arbetsmarknadspolitiken har vi — om jag nu minns rätt, och jag tror att jag gör det-1 20 konkurser mot i genomsnitt 4 96 bland företagare totalt. Däremot har vi här ingen uppdelning på män och kvinnor, så vi har inte kunnat se om det är någon skillnad. Ingen information som jag har fått tyder på att det skulle vara någon skillnad. Men jag tycker att det är ganska roligt att notera att verksamhet som riktar sig till arbetslösa — såsom den starta-eget-verksamhet vi driver inom arbetsmarknadspolitiken —, och som i stor utsträckning också riktar sig till långtidsarbetslösa, lyckas så bra. Det visar att det egentligen finns en enorm outnyttjad resurs, som vi borde kunna satsa på ytterligare.
Fru talman! Jag tackar för den här kompletteringen. Det händer som sagt mycket på detta område nu. Jag är optimist, för jag vet att Anna-Greta Leijon också känner mycket för denna fråga och kommer att följa utvecklingen. Vi får väl på allt sätt i alla våra län trycka på hos utvecklingsfonderna, så att de följer uttalandet från riksdagen om att alla fonder skall ha en jämställdhetsansvarig.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det utförliga och positiva svaret på min interpellation. Det är av stor betydelse att svenska regeringen på nytt deklarerar sin bestämda avsikt att verka för att dödsstraffet avskaffas. Av särskilt intresse är att regeringen söker pröva nya vägar för att ändra utvecklingen i positiv riktning. Utrikesministern nämner ett flertal internationella fora, där frågan om dödsstraffets avskaffande kan tas upp till behandling. Det är främst inom FN-systemet som de mest väsentliga besluten kan tas. Det finns emellertid anledning att frågan på nytt tas upp inom Europarådets ram och för regeringens del i Europarådets ministerkommitté. Detta framför allt med hänsyn till att dödsstraffet i Turkiet är ett allvarligt problem, även om inga dödsstraff verkställts under den senaste tiden på grund av den starka opinionen. Fortfarande avkunnas nya dödsdomar i Turkiet, och hundratals dödsdömda väntar på beslut om verkställighet. I utrikesministerns svar anges att det finns ett tilltagande motstånd mot dödsstraffets avskaffande. Det är riktigt att så är fallet från vissa länders sida. Å andra sidan finns det anledning att också nämna de framsteg som har uppnåtts i kampen mot dödsstraffet. De senaste tio åren har dödsstraffet avskaffats i 18 länder, varav i 9 länder för alla brott. Det är av särskilt intresse att få länder återinför dödsstraffet efter att en gång ha avskaffat det. Anledningen till detta är förvisso att dödsstraffet är ett ineffektivt vapen i kampen mot brottsligheten. Noggranna undersökningar, både i USA och i andra länder, har inte kunnat visa att dödsstraffet avskräcker från brott i högre grad än andra straff. I vissa länder har faktiskt antalet brott minskat sedan dödsstraffet avskaffats. Det finns forskning som har visat att bruket av dödsstraff t.o.m. har ökat brottsfrekvensen. Forskare framför tanken att denna ökning kunde bero på den brutaliserande effekt som avrättningar har. I Sverige avskaffades dödsstraffet i fredstid 1921 och för krigstid 1973. Riksdagsmotioner om dödsstraffets återinförande har inte väckts sedan 1953 och i samband därmed avslagits utan votering. Sverige är ett bra exempel på att dödsstraffets avskaffande haft gynnsamma verkningar utan att för den skull några påvisbara negativa effekter inträtt. Amnesty Internationals initiativ till en världsomfattande kampanj mot dödsstraffet i USA är av stort värde. Tanken är att en framgångsrik insats för dödsstraffets avskaffande i USA skulle få stor betydelse för aktioner i andra delar av världen. Kampanjen påbörjades i februari i år och skall pågå ytterligare två månader. Tyvärr har högsta domstolen i USA nyligen med knapp majoritet fattat två negativa beslut. Henry Schwarzschild, ordförande i The American Civil Liberties Union's Capital Punishment Project, sade den 24 april i år att det finns skäl att frukta att ett antal nya verkställanden av dödsdomar kommer att fortsätta att förekomma kontinuerligt men att något omedelbart blodbad inte är att vänta för de närmare 1 900 dödsdömda som finns i USA. Amnesty International har framfört följande rekommendation. s Alla regeringar i delstater som har kvar dödsstraffet bör avskaffa det för alla brott. B I väntan på att dödsstraffet avskaffas i lagen bör delstatliga lagar och praxis anpassas till internationella miniminormer som hindrar att dödsstraff utdöms mot ungdomsbrottslingar och mentalsjuka. s Tills dödsstraffet är avskaffat eller ett anstånd om dödsdomar har införts bör guvernörer och benådningsnämnder vidga sina kriterier för när nåd kan beviljas i sådana fall. Amnesty anser att tecken på rasdiskrimininering vid tillämpning av dödsstraff ger anledning till skyndsam undersökning, och organisationen rekommenderar att den federala regeringen eller den lagstiftande församlingen skall föranstalta om en opartisk undersökning av frågan. USA-kampanjen ingår i Amnestys världsomfattande arbete mot dödsstraffet. Så har Amnesty under 1980-talet krävt att bl.a. Kina, Cuba, Iran, Irak, Nigera, Sydafrika och Sovjetunionen avskaffar dödsstraffet. Målsättningen är givetvis att alla länder skall göra detsamma. Som utrikesministern framhåller följer inte USA den konvention som man undertecknade 1977 om medborgerliga och politiska rättigheter, vilken man eljest så ofta åberopar som rättesnöre. Det finns all anledning för enskilda och organisationer i vårt land att stödja kampanjen för dödsstraffets avskaffande i USA, att sända brev och telegram till president Reagan och berörda guvernörer. Opinionsbildning, protester och vädjanden beträffande avkunnade dödsdomar och krav på avskaffande av dödsstraffet har i många fall visat sig få effekt. Det gäller att slå vakt om den mest grundläggande av alla mänskliga rättigheter: rätten till liv.